Herr talman! De frågor som föranlett reservationer i första lagutskottets utlåtande i detta ärende är av förhållandevis mindre räckvidd. I de väsentliga frågorna är utskottet sålunda enigt och tillstyrker ändringar i brottsbalken som innebär klart utformade straffbud mot rasdiskriminering och möjliggör godkännande av Förenta nationernas konvention i detta ämne.

Meningsskiljaktigheterna gäller i första hand hur långt man bör gå i fråga om att utvidga det straffbara området, såsom herr Lidgard framhållit. För närvarande är hot, förtal och smädelse straffbelagda som hets mot folkgrupp. Enligt propositionen skulle området utvidgas till att innefatta även den som offentligen uttrycker missaktning för viss folkgrupp. Nu är emellertid att märka att redan i begreppet förtal enligt uttrycklig bestämmelse i 5 kap. 1 § brottsbalken inbegripes det förfarandet att man lämnar uppgifter om någon som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning. Utvidgningen avser sålunda uttalanden som ger uttryck för den talandes missaktning men inte är ägnade att på verka andra i denna riktning. Frågan är då om man inte går alltför långt i kriminalisering när man straffbelägger uttalanden som innebär nedsättande omdömen om en folkgrupp utan att de har någon smädlig karaktär. Straffbuden kommer här, om de tillämpas fullt ut, att verka hämmande på en fri och saklig debatt. Sannolikt är att många fall som formellt skulle gå in under straffbestämmelsen inte kommer att åtalas. En sådan lagstiftning är ägnad att minska respekten för ifrågavarande straffbud över huvud taget och kan därför motverka effekten av det. Stor osäkerhet kommer också att råda om var gränsen för det tillåtliga går. Utskottsmajoritetens motivering är inte heller ägnad att skapa någon större klarhet. Lagrådet har avstyrkt den föreslagna utvidgningen av det siraffbara området, och alla oppositionspartiernas representanter i utskottet har anslutit sig till denna bedömning. Vi anser att till det straffbara området skall liksom hittills hänföras hot, förtal och smädelse, så att man på detta sätt direkt anknyter till andra avgränsade brottstyper och vad som gäller när den drabbade är en enskild person. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservation 1 vid första lagutskottets utlåtande; till denna reservation ansluter sig den vid konstitutionsutskottets utlåtande fogade reservationen, som jag även kommer att yrka bifall till.

Jag vill framhålla att skälet till att reservanterna i princip förordar att brottet skall ges karaktären av målsägandebrott är hänsynen till målsäganden själv. Det kan inte vara riktigt att mot vederbörandes vilja starta en rättegång som kanske för vederbörande känns mycket pinsammare än den händelse som åtalats. Jag ber att få yrka bifall även till reservation 3.

Herr talman! Tillåt mig att börja med en parentes, men den är i och för sig ytterligt viktig.

Jag delar hans uppfattning att det är ett i ett land som Sverige olämpligt uppträdande som ambassadören mött, men jag skulle verkligen vilja hävda att dessa frågor snarare har med konventionen om diplomatisk immunitet att göra än med en konvention om rasdiskriminering. Jag tror också att hänsyftningarna till förhållandena under andra världskriget, som vi väl alla minns, mera har med yttrandefrihetens gränser att göra än med hithörande konvention. Jag har, herr talman, ansett att det är ganska väsentligt att rensa bort de synpunkterna ur denna debatt kring konventionen mot rasdiskriminering. Det är viktigt att vi har klart för oss att det är ett litet delavsnitt som riksdagen nu skall ta ställning till. Uppfattningen om alla människors lika värde och lika rättigheter hävdas i dag med allt större eftertryck. Det gör man både här hemma och på det internationella planet. Jämlikhetstankarna har uttrycks på olika sätt inom olika områden. Vi har fått skilda instrument för att förverkliga tanken. Jag tror, även om detta delvis går vid sidan av ämnet, att det är viktigt att till riksdagens protokoll ändå få anteckna en rad av de instrument som vi har ratificerat. Vi har antagit FN-stadgan, vars ändamål är att åstadkomma internationell samverkan ”vid befordrande och främjande av aktningen för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla”. Vi har också antagit den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, som antogs av FN:s generalförsamling 1948. Vidare: Europarådets konvention 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna — vi har också ratificerat fem tilläggsprotokoll till den konventionen. Vi har antagit den europeiska sociala stadgan och år 1962 internationella — arbetsorganisationens konvention angående diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning. Unescos generalkonferens antog år 1960 en konvention mot diskriminering inom undervisningen. Vidare kan nämnas att FN:s generalförsamling år 1966 godkände två konventioner som syftar till att ge effektivt skydd för de mänskliga rättigheterna, nämligen en konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och en konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Herr talman! Jag har velat göra denna uppräkning därför att dessa konventioner har någonting gemensamt. Utmärkande för alla dessa konventioner är att däri avsedda rättigheter skall garanteras envar utan åtskillnad inte bara på grund av ras, hudfärg eller nationellt ursprung utan också på grund av kön, social härkomst, politisk åskådning, religion m.m. När det gäller en del av det som finns omnämnt i motionerna beträffande konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering — jag tänker då först och främst på diskriminering på grund av kön — har vi redan tidigare antagit grundprinciperna i dessa internationella instrument. De återfinns inte i den nu aktuella konventionen, som är begränsad då det gäller förbjudna diskrimineringsgrunder. Den omfattar bara sådan diskriminering som sker på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, alltså klart begränsade avsnitt. Å andra sidan är konventionens tilllämpningsområde mycket vidsträckt därigenom att den i princip avser alla samhällslivets områden. Utskottets majoritet har därför inte — jag skall återkomma till den saken längre fram — ansett sig böra bifalla en del motioner som gäller könsoch arbetsmarknadsdiskriminering.

Utskottet förordar alltså att riksdagen godkänner konventionen. Vi delar den uppfattning som ligger bakom övervägandena i propositionen, att upplysning och uppfostran till respekt och aktning för människovärdet är ett av de bästa medlen att motverka fördomar mot andra raser och nationaliteter. Vi har studerat den utredning som tillkallades 1966 angående förbud mot rasdiskriminering, en utredning som gjorde en systematisk genomgång och påvisade att vår nuvarande lagstiftning i väsentliga avseenden uppfyller de krav som ställs på den stat som biträder konventionen. Utredningen har dock pekat på att vissa lagstiftningsåtgärder erfordras. Det är framför allt när det gäller hets mot folkgrupp som åsikterna inom utskottet har delat sig. Reservanterna på den punkten har gått på lagrådets tolkning, medan utskottsmajoriteten ansett att enligt den nuvarande bestämmelsen består hets mot folkgrupp i att någon offentligen hotar, förtalar eller smädar folkgrupp med viss härstamning eller trosbekännelse. Ustkottsmajoriteten ansluter sig till tanken i propositionen att det straffbara området bör vidgas i olika avseenden för att bestämmelsen bättre skall stämma överens med kravet i artikel 4. För dem som inte har följt texten och diskussionerna tror jag att det kan vara viktigt för ett ställningstagande att få vetskap om innehållet i artikel 4.

Han säger att om man i lagtexten begränsar sig till kravet på att handlingen, såvida den inte innefattar hot, skall vara förtalande eller smädande, så kan det befaras att det straffbelagda området blir alltför snävt. Han avser därvidlag meddelanden, som är nedsättande eller förnedrande för en viss folkgrupp och som får anses överskrida gränserna för en saklig och vederhäftig diskussion. Utskottets majoritet har anslutit sig till departementschefens synpunkter. Vi hävdar att det är angeläget att det straffbara området utvidgas när det gäller spridande av åsikter om rasöverlägsenhet. Såvitt gäller avgränsningen av de folkgrupper som skall skyddas i detta avseende och utvidgningen av offentlighetsrekvisit för de straffbara handlingarna till att avse spridande bland allmänheten har förslaget inte heller mött några erinringar. Det är verkligen värt att understryka, eftersom även de reservanter som här har talat före mig i allt väsentligt har anslutit sig till de tankegångar som förts fram i propositionen — tankegångar som återfinnes i utskottsmajoritetens skrivning. Motionärerna har motsatt sig en utvidgning av det straffbara området. De anser att det straffbara området bör bestämmas till hot, förtal och smädelse — och inte till missaktning som propositionen anger. Utskottsmajoriteten anser att lagstiftningen bör gälla även andra handlingar än dem som nu omfattas av straffbudet. Det i propositionen upptagna rekvisitet att meddelandet i fråga skall ge uttryck för missaktning av folkgrupp av visst slag tillgodoser bättre konventionens krav. Och det måste mycket starkt understrykas att hänsyn till opinionsfriheten och kritikrätten inte bör kunna åberopas till skydd för uttalanden som t.ex. uttrycken missaktning av en hel folkgrupp på grund av att gruppen i fråga exempelvis tillhör en viss nationalitet och av den anledningen skulle vara mindervärdig. Utskottsmajoriteten vill också peka på att begreppet missaktning måste tolkas med en viss försiktighet. Det bör sålunda inte innefatta alla uttalanden av nedsättande eller förnedrande natur. Skall det vara straffbart, bör det krävas att det är fullt klart att uttalandet överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande folkgruppen i fråga. Jag tror att de tankegångar som ligger bakom reservationen och de som finns hos utskottsmajoriteten i mycket överensstämmer. Frågan är för övrigt kanske inte av den vikt man här vill göra gällande. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan vid punkten B och avslag på reservation 1, fogad till första lagutskottets utlåtande. Jag har redan, herr talman, när det gäller könsdiskriminering talat om de instrument som den svenska staten och riksdagen har godkänt. Vi vill när det gäller reservation 2 dels hänvisa till ti Ang. digare godkända konventioner, dels till det förhållandet att lagbestämmelser skall användas för att reglera förhållandet mellan arbetsmarknadens parter endast i den mån de problem som uppkommer inte kan lösas avtalsvägen, eller om det annars finns speciella skäl för lagstiftningsåtgärder. Vi kan därför inte ansluta oss till tankegången att bestämmelser om olaga diskriminering skall omfatta även könsdiskriminering. Vi yrkar alltså bifall till utskottets hemställan vid punkten C och avslag på reservation 2. I reservation 3 vid punkten D i utskottsutlåtandet framhåller reservanterna att det bör finnas en särskild åtalsregel. Vi delar inte den uppfattningen. De flesta remissinstanser har ansett det vara mera lämpligt att olaga diskriminering betraktas som ett brott mot den allmänna ordningen och därför bör läggas under allmänt åtal utan särskild åtalsprövning. Även på denna punkt ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservation 3. Till punkten F har fogats en reservation gällande diskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Man uttrycker farhågor för att risken för diskriminering kommer att öka i takt med den ökade invandringen. även här åberopar vi i utskottet den godtagna principen att det är arbetsmarknadens parter som i första hand skall avgöra dessa frågor. Det är först när man icke lyckas därmed som lagstiftningsåtgärder bör övervägas.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 Låt mig till sist, herr talman, endast än en gång understryka hur allvarligt vi i utskottet — både reservanter och utskottsmajoritet — ser på frågan om könsdiskriminering på alla områden, inte endast på arbetsmarknaden, som påtalats i reservationerna. även om det inte uttryckligen står i utskottets skriv avskaffande av rasdiskriminering, m.m. ning har vi ansett det befogat att hänvisa till den långa rad av instrument som vi redan tidigare antagit på det internationella området. Vi har också hänvisat till de motioner som kommer att behandlas vid höstriksdagen när det gäller könsdiskriminering bl.a. på ar betsmarknaden. Jag anser av denna anledning att de motioner som har väckts inte nu bör tas upp till diskussion eller att de bör tillstyrkas — i reservation 4 har skrivningen på den punkten blivit mycket mera försiktig. Med detta, herr talman, ber jag att till alla delar få yrka bifall till första lagutskottets hemställan och att få yrka avslag på de fyra reservationer som avgivits.

Herr talman! Jag skulle vara den förste att beklaga, om den diskussion som här förts om huruvida de händelser, som ambassadör Holland har råkat ut för, kan höra hemma under den lagstiftning det här gäller eller inte, på något sätt skulle leda till en fördunkling av den naturliga reaktion man känner inför sådana händelser. Fröken Mattson har i sitt anförande flera gånger anknutit till den definition av ordet ”rasdiskriminering” som finns i konventionen. Jag kan förstå att det kan råda olika uppfattningar om bestämmelserna är tillämpliga eller inte, men det kan kanske förklara min ståndpunkt, om jag läser upp vad som står i konventionen beträffande rasdiskriminering. Jag skulle här vilja skjuta in att själva ordet ”ras” i begreppet rasdiskriminering leder tanken fel, ty rasdiskriminering i detta sammanhang är betydligt vidsträcktare än man får en uppfattning om, när man bara använder ordet ”rasdiskriminering” i sedvanlig bemärkelse. Med rasdiskriminering menas i konventionen ”varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt” — jag understryker ordet nationellt — ”eller etniskt ursprung som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandet eller utövandet, på lika villkor, av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter”. Det är ju det nationella momentet i denna definition som eventuellt skulle göra lagstiftningen aktuell i det Hollandska fallet. Jag vill också erinra om att det har förekommit uttalanden som anknytit till hudfärg, alltså en annan del av definitionen på rasdiskriminering. Jag tycker därför att det varit försvarligt att ta upp saken i anslutning till detta ärende.
Herr talman! Jag skulle vilja instämma med fröken Mattson i att de trista och för oss genanta händelser som inträffat då man demonstrerat mot ambassadör Holland kan beivras med stöd av gällande lagstiftning. Jag tror inte att det på denna punkt behövs någon ändring, utan att det är fråga om en tillämpning. Men jag skulle i sammanhanget vilja peka på en uppsats av talman Boheman, i vilken han tar upp den allmänna diplomatiska förvildningen. Han erinrar i uppsatsen om att diplomater tidigare, både under första och andra världskriget, kunde färdas fritt i såväl fredliga länder som i kriget involverade länder, men att läget nu allmänt har ändrat sig. Han förordar därför åtgärder inom ramen för FN. Herr talman! Vid behandling av föreliggande fråga är två utskott inblandade. Jag skall här tala som reservant i konstitutionsutskottet. Jag vill gärna understryka, liksom många redan har gjort, att få moderna konventioner torde ha betytt så mycket som den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen har haft betydelse för folk, nationer och enskilda.

De nordiska länderna har vanligen undertecknat konventionerna och i allmänhet också ratificerat dem. Det är glädjande att man nu i Norden ser över lagstiftningen så att möjligheter ges till en ratificering. Ett dröjsmål på den här punkten skulle kunna vålla missförstånd utomlands. De erfarenheter av rasförföljelser som vi har också i vårt land gör att jag skulle tro att alla här i huset med glädje hälsar det initiativ som justitieministern har tagit, när han nu lagt fram en proposition i ämnet. Nuvarande lagtext — jag tror att inte heller herr Lidgard helt vill reservera sig — täcker inte konventionstexten i dess helhet.

Men jag delar som så många andra lagrådets tveksamhet inför den ändring i kommittéförslaget som medfört att man utöver ”hot” tagit med ”missaktning för” i stället för orden ”förtal eller smädelse”. Missaktning är enligt min mening alltför vagt och kan locka till alltför fria tolkningar eller misstolkningar. Departementschefen säger exempelvis att ett uttalande för att vara brottsligt skall ge uttryck för missaktning för en folkgrupp av viss ras, med viss hudfärg, av visst nationellt eller etniskt ursprung eller med viss trosbekännelse. Med en sådan utvidgning, tillägger han, torde det inte vara någon tvekan om att även företeelser som innebär att en viss folkgrupp förlöjligas praktiskt taget alltid blir straffbara. Därutöver vill departementschefen även att indirekta påståenden om underlägsenhet hos icke särskilt angivna folkgrupper bör vara kriminaliserade. På den punkten följer han väl närmast kommittén. Om jag sålunda gör mig skyldig till ett påstående som visar att jag högaktar en viss folkgrupp mer än en annan och detta till den grad att jag indirekt visar en annan grupp missaktning, så blir detta, såvitt jag förstår, straffbart. Låt mig ta ett exempel. Om jag säger att judarna under andra världskriget visade ett moraliskt mod som majoriteten av tyskar saknade, blir detta då ett kriminellt yttrande? Eller om jag säger att jag beundrar de svarta i Sydafrika för att de inte tillgriper våld trots att vita grupper misshandlar dem eller trots att regimen som representerar sydafrikanerna misshandlar dem? Eller om jag säger att sydvietnameserna far fram på ett sätt som nordvietnameserna noga aktar sig för att göra? Eller om jag säger att araberna ljuger i sin propaganda mot Israel? Nog uttalar jag missaktning då. Är den kriminell? Jag tror att det skulle vara nyttigt om vi fick en tolkning på den punkten. Likaså skulle jag vilja veta om man inte ger uttryck för missaktning av en folkgrupp av visst nationellt ursprung, om man visar en film eller skriver en artikel som skildrar hur löjligt de förtryckande uppträder gentemot de förtryckta. Öppnas inte här möjlighet till en tolkning som kan bli farlig, inte i dagens situation men i en mindre liberalt inriktad tid eller med en annan regering? Herr Lidgard har redan påkat på erfarenheterna från andra världskiget. Då fanns ändå inte denna möjlighet. Om jag inte får missakta en folkgrupp av visst nationellt ursprung, får jag då uttala mig fördömande om de handlingar som i ett lands namn begås av dess regering? Får jag med andra ord fritt fördöma de regimer eller folkgrupper som utövar rasförtyck i Sydafrika, i Rhodesia, i Angola och i Mo avskaffande av rasdiskriminering, m.m. cambique? I de två senare områdena är det just fråga om en folkgrupp, som utövar förtryck. Får jag inte förlöjliga dessa förstockade individer, för att de tror att deras vita hudfärg ger dem överlägsenhet? Jag vill ta ytterligare ett konkret exempel.

Det kan vara ett påstående sagt i affekt. är det straffbart? Jag skulle gärna vilja ha en försäkran om att ingen sådan tolkning kan ges den föreslagna lagen. Jag vet annars inte hur och när man skall få den rätta tolkningen. Vi kanske kan få den nu, men får man den för all framtid? Hur förebygger man osäkerhet hos dem som skall föra den allmänna debatten? Hur skall människor som yttrar sig, skriver eller på något sätt deltar i den allmänna debatten veta att de är tillräckligt försiktiga. Eller finns inte risk för att de hellre avstår därifrån med tanke på eventuella risker? Kommer inte, med andra ord, denna lagstiftning, tillkommen i ett positivt syfte, att kunna få en helt annan verkan? Jag har själv förgäves försökt att finna garantier mot en sådan tolkning i propositionen. Men jag får där ingen ledning. Första lagutskottet tillägger klokt nog att begreppet missaktning måste tolkas med viss försiktighet. Konstitutionsutskottets majoritet erinrar om ”att av de allmänna grunderna för tryckfrihetsrätten följer att alltid framställningens egentliga syfte skall uppmärksammas och i tvivelsmål hellre skall frias än fällas”. Herr talman! Jag finner att utskottets förslag är för vagt och kan ge upphov till feltolkningar. Därför bjuder mig försiktigheten att yrka bifall till reservationerna.

Herr talman! Nyligen fanns det anledning att från denna talarstol understryka det gamla uttrycket: en regerings första plikt är att regera. Det är det onekligen, och det kan inte hjälpas om i vissa fall detta regeringsutövande till följd av valresultat måste grundas på en eller två — kanske tre eller fyra — rösters majoritet. Ändå måste vissa saker beslutas och drivas igenom av regeringen, t.ex. i fråga om skatter, utgifter och annat som står så att säga för dörren. Det kan inte undvikas att minoritetens intresse därvidlag kan komma i kläm. En regering skall dock regera. Däremot finns det en rad frågor där varje regering plägar iaktta en viss återhållsamhet med sina förslag därför att man helst vill att beslut av den arten skall fattas i samförstånd och med ett betydande mått av enighet. Dit hör exempelvis konstitutionella frågor. I fråga om grundlagsändringar har så i stort sett varit fallet även i Sverige. Man har vid grundlagsändringar av olika slag sökt vinna enighet. Har det visat sig stå klart att en sådan enighet inte finns, har man vilat på hanen — kanske låtit frågan falla, i varje fall för stunden. Nu förefaller det emellertid som om en förändringens vind har blåst in över jusitiedepartementet. Denna riksdag har fått mottaga icke mindre än tre förslag till grundlagsändringar, där rösterna fallit 10 mot 10 i konstitutionsutskottet och den berömda lotturnan har måst tagas fram. Detta är ingen trevlig utveckling. Den har därtill, såvitt jag förstår, inte på minsta sätt varit påkallad av några tvingande intressen. Det första fallet rörde förslaget om avskaffande av lagrådets obligatoriska granskningsrätt. Det är emellertid, herr talman, inte min avsikt att nu dra upp en debatt om denna fråga — den är ju avverkad — men det sades under den debatten som en av förklaringarna till att propositionen hade framlagts att vis sa prestigeskäl i kanslihuset hade fått råda. På fredag har vi att behandla ett annat ärende med 10 röster mot 10. Jag skall inte, herr talman, föregripa den debatten. I dag har vi att ta ställning till en fråga där det också står 10 röster mot 10. Varför? Jo, därför att departementschefen med bortseende från kommitténs förslag och med bortseende från lagrådets avstyrkan känner behov av att införa ett så diffust och svårtolkat uttryck som ”missaktning”. Var det nödvändigt att gå fram på det viset? Man bör inom justitiedepartementet och dess nya edning betänka att det i sådana här frågor kanske inte är så lyckosamt att föra fram förslag utan hänsyn till minoriteten. Det kanske inte är så lyckosamt av flera skäl, dels därför att grundlagar bör omfattas av en majoritet och en betydande sådan. De värderingar som speglas i en grundlag bör vara värderingar som är gemensamma för stora grupper. Det är ej heller lyckosamt med tanke på att vi ju har en ordning enligt vilken grundlagsförslag antages såsom vilande för att definitivt beslutas efter val. Risk kan föreligga i en viss situation — vid ett regeringsskifte — att vilande grundlagsändringar helt enkelt aldrig kommer till genomförande, med den förvirring i lagmaskineriet som i så fall kan vållas, särskilt när i ett fall som detta konsekvenslagstiftningen redan har beslutats. Jag tycker att justitieministern och hans närmaste medarbetare skulle överväga att slå in på en annan väg än att driva frågorna på detta sätt. I fråga om ordet ”missaktning” behöver jag inte fördjupa mig i debatten. Det har redan sagts mycket nog i den frågan. Jag vill bara, med utgångspunkt från min tjugoåriga verksamhet i pressen, säga att det kommer att uppstå betydande svårigheter för de människor som arbetar vid tidningar och tidskrifter att avgöra när ”missaktning” kan föreligga eller inte. Detta gäller speciellt sedan departementschefen infört den s.k. positiva missaktningen — en nationalstolthet av den typ som exempelvis herr Göran Karlsson gav uttryck för häromdagen i kammaren, enligt vilken vi var bättre än alla andra och föregångare för alla andra. Det kommer att bli betydande svårigheter att fastställa när missaktning föreligger, och detta inte bara på sportsidorna utan också på andra avdelningar i en tidning. Jag frågar: Var detta nödvändigt? Jag vill också anföra att man inte kan vifta bort farhågorna för den litterära och konstnärliga debatten. Det går helt enkelt inte. Besök några utställningar i Stockholm just nu och se om ni inte finner många uttryck av missaktning mot nationella grupper, mot etniska grupper! Tag en titt på olika framträdanden från konstnärernas sida som görs i dag! Tänk på de teaterföreställningar som framförts i televisionen helt nyligen och väckt betydande intresse! Se på den tryckta litteraturen, på klassiker och nytillkomna verk! Vimlar det inte av missaktningar? Var går gränsen för tankefriheten och yttrandefriheten i detta sammanhang? Nu säger konstitutionsutskottet att man i fråga om tryckfrihetsförordningen får tänka på syftet. Det är en fråga som varje jury bedömer. När det gäller verksamhet utanför det tryckta ordet finns inte den inskränkningen, och det är inte heller åberopat i första lagutskottets utlåtande, av självklart insedda skäl. Herr talman! Jag tycker att justitieministern här har framkallat debatt utan att vara tvingad därtill. Han kunde ha följt kommittéförslaget. Jag vill påpeka att kommittén, som just utreder frågan om vår nuvarande lagstiftning, lade fram ett förslag som stod i överensstämmelse med konventionen och fann att det inte förelåg behov av ordet missaktning för att täcka paragraf 4 i konventionen, fröken Mattson. Om justitieministern hade gett sig ut på hal is kun de han ha återvänt till den trygga stranden när han fick lagrådets yttrande i handen. Men det gjorde han inte. Han och hans medarbetare har drivit denna fråga av någon sorts oförklarlig envishet. De får också bära ansvaret för den betydande osäkerhet i rättstillämpningen som uppkommer så länge detta uttryck finns kvar i svensk lagstiftning.

Herr talman! Tillåt mig först att uttala min förvåning över hur just frågeställningen om uttrycket ”missaktning” eller uttrycket ”hot och smädelse” skall användas i lagtexten har kommit att i så hög grad dominera debatten kring denna proposition. Jag känner denna förvåning såsom ledamot av den kommitté vars förslag utgör underlag för propositionen. Jag är väl medveten om bakgrunden till kommitténs överväganden. På den punkt som nu har diskuterats en god stund gällde det helt enkelt att i den svenska lagstiftningen komma så nära konventionstexten som möjligt. Vi diskuterade olika utvägar. Genom att vidga kriteriet från ”offentlighet” till ”spridande bland allmänheten” tyckte vi att vi kom ett gott stycke på väg. Redan detta förslag väckte sedan alla möjliga farhågor när det framlades inför offentligheten och i pressen. Det märkliga är att de farhågorna numera har stillats. Man har helt och hållet accepterat kommitténs förslag på den punkten. Sedan har alltså justitieministern gått ytterligare ett litet steg för att i ännu högre grad tillgodose konventionstextens krav. Han har bytt ut ”hot och smädelse” mot uttrycket ”missaktning”. Jag har utomordentligt svårt att uppleva detta som en stor fråga. Vi diskuterade inom kommittén olika alternativ, och vi stannade för ett. Det innebär uppenbarligen inte att kommittéledamöterna behöver betrakta detta alternativ som sakrosankt. En svårighet i sammanhanget har va rit att själva konventionen är något vag och vittsyftande i sina ordalag. Problemet är väl närmast hur långt man skall visa respekt för den internationella konventionen som man är beredd att ansluta sig till. Bakom denna lilla debatt kan finnas en gradskillnad i internationalism, en gradskillnad i fråga om respekt för internationella konventioner. Men jag vill inte alls överbetona den skillnaden; jag tycker att differenserna redan nu har överdrivits alldeles tillräckligt. Jag tycker det är helt riktigt av utskottet att uttala att begreppet ”missaktning” måste tolkas med viss försiktighet, och jag förutsätter att detta uttalande blir vägledande för rättstilllämpningen. Under de omständigheterna finner jag ingen svårighet att rösta för utskottets förslag. Sedan tycker jag att herr Lidgard skall vara litet försiktig med sina historiska paralleller. Han försöker skrämma upp kammaren inför detta förslag genom att påminna om den tid när vi levde i skuggan av en stövel, när Hitler behärskade nästan hela Europa. Nog är herr Lidgards hänsyftningar litet olyckliga; det blir nästan lika olyckligt som när han försökte blanda in kränkningarna av den amerikanske ambassadören i detta sammanhang. Vad var det som hände före Hitlers makttillträde? Man levde i en tid när antisemitismen ännu var respektabel och accepterad inom stora grupper. Hitler kunde utnyttja denna latenta antisemitism genom att piska fram en hatpsykos, bygga upp en massrörelse som kunde gripa makten i Tyskland och i nästa omgång terrorisera hela Europa. Gör nu tankeexperimentet att man i Weimarrepublikens Tyskland hade haft en lagstiftning som klar utsagt att varje uttryck för missaktning mot olika raser är straffbart! Det kunde ha haft två konsekvenser, för det första att det hade blivit klart att Hitlers propaganda inte stod i överensstämmelse med det allmänna rättsmedvetandet; för det andra att det tyska rättsmaskineriet, förutsatt att det hade fungerat, kunnat utnyttjas mot den framväxande nazistiska rörelsen. Det är just i första hand de bittra minnena av den nazistiska tiden som har drivit fram kravet på en internationell konvention mot rasdiskriminering och motsvarande nationella lagstiftning. I andra hand har det varit apartheidpolitiken i Sydafrika, vars främste företrädare i dag som bekant var en ivrig beundrare av Hitler under andra världskriget. Jag sade att jag har varit något förvånad över det intresse som visats den här speciella paragrafen. Ett skäl till förvåning är att kommittén ägnade avsevärt mer tid och uppmärksamhet åt frågan hur man skulle kunna utforma åtgärder mot diskriminering i vardagslivet. Det är intressant att vi ändå lyckades så pass att förslaget på den punkten knappast har mött någon opposition, och i varje fall inte blivit föremål för några reservationer. Jag vill gärna understryka att detta förslag är radikalare än vad som hittills genomförts i andra länder. Vi kan väl snart hoppas att det också kommer att genomföras i de övriga nordiska länderna. Det är radikalare bl.a. i den meningen att vi förordar ett straffsanktionerat förbud mot vissa diskriminerande handlingar, medan man i de andra länder som över huvud taget har någon detaljerad lagstiftning på detta område i första hand anlitar ett förlikningsförfarande. I och för sig hade väl funnits skäl att överväga ett sådant förfarande också i vårt land, men det hade då förutsatt tillskapande av särskilda förlikningsorgan, något i stil med Race Relations Board i Storbritannien. På denna punkt var emellertid vår utredning bunden. Det hette nämligen i dess direktiv att den inte borde räkna med att någon särskild administration eller några särskilda organ inrättas för att övervaka förbudets efterlevnad. Det var en ståndpunkt som vi var bundna av, men som kanske måste revideras någon gång i framtiden. En del remissinstanser har kritiserat att lagförslaget inte går tillräckligt långt när det gäller diskriminering på bostadsområdet. Jag vill gärna betona att förslaget ändå täcker en mycket stor sektor av bostadsmarknaden. All yrkesmässig uthyrning eller försäljning av bostäder berörs av detta förbud mot diskriminering. Men onekligen kvarstår problemet med uthyrningsrum från enskilda. Jag förstår mycket väl uttrycken för besvikelse över att inte också detta problem har kunnat lösas i denna omgång. Jag vill då bara påpeka ett par förhållanden. Enskild rumsuthyrning har i stor utsträckning en personlig prägel. Val av inneboende uppfattas väl av de flesta människor som något där man skall ha rätt att välja och vraka utifrån personliga tycken och fördomar. Det är i varje fall mycket svårt att här dra en precis gräns för vad samhället bör förbjuda och vad den enskilde kan tillåtas. Bedömningen i andra länder har varit att detta i stor utsträckning tillhör privatlivets sfär. Man har mot den bakgrunden i vissa fall utformat en lagstiftning där man i samband med förbud mot diskriminering på bostadsmarknaden ändå gör vissa undantag för dem som hyr ut ett å två rum. Det är klart att man även hos oss kan tänka sig en lagstiftning av den typen, men jag måste säga att den skulle verka utomordentligt olustig. Genom att införa undantag kunde det förefalla som om samhället ändå sanktionerar vissa former av diskriminering. Jag tvivlar också på att man kan finna en reell och effektiv lösning av detta problem på annat sätt än genom att skapa tillräckliga rumsreserver för de speciella behov det här gäller. Det blir med andra ord fråga om ordentliga insatser i samband med den fortsatta utbyggnaden av vår anpassningspolitik för invandrare. Några remissinstanser har också kri tiserat att uttryckligt förbud inte föreslås i fråga om diskriminering på arbetsmarknaden. Återigen möter man här svårigheter av delvis samma slag som på bostadsmarknaden, i vissa fall kanske ännu större svårigheter. Jag vill dock betona att kommittén riktade en rekommendation till arbetsmarknadens parter att i första hand intressera sig för dessa problem genom överenskommelser och avtal, och jag måste uppriktigt beklaga tystlåtenheten från arbetsmarknadens organisationer i just denna fråga. Att döma av propositionen har det i deras remissyttranden inte förekommit en enda synpunkt på detta problem, värd att återge. Jag föreställer mig nu att organisationerna i praktiken skall ställa sig positiva till själva syftet, och jag inbillar mig i varje fall att de problem som kan uppstå på arbetsmarknaden lättare och smidigare låter sig lösas genom lokala förhandlingar, genom engagemang av fackliga ombudsmän eller på annat sätt än genom att man sätter i gång ett särskilt rättsmaskineri. Låt mig till slut konstatera att de frågor vi här diskuterar visserligen kan förefalla ganska begränsade och speciella men att de ändå utgör ett viktigt led i ett större internationellt sammanhang. Rasdiskrimineringen är ett av vår tids största problem, Om vi menar allvar med att Sverige skall medverka i kampen mot rasdiskrimineringen, då har vi all anledning att i första hand sopa rent framför egen dörr.

Herr talman! Jag är medveten om att det kan förekomma tryck från stingsliga nationer och alldeles speciellt från deras ledande företrädare. Därför försökte jag för några år sedan få till stånd en ändring av den lagstiftning som kringskär rätten till kritik mot främmande statsöverhuvuden. Den gången var herr Lidgards parti mycket irriterat över min framstöt och var mycket angeläget om att slå vakt om dessa främmande statsöverhuvuden. Nu vänder man så att säga på hela kakan och vill i detta speciella sammanhang framstå som stora anhängare av kritikrätten. Jag vidhåller min mening att det bara är fråga om nyanser mellan majoritet och minoritet och att utskottets uttalande om försiktighet vid tillämpningen bör vara ägnat att undanröja alla farhågor.

Herr talman! Herr Björk uttryckte förvåning över att lagtextens utformning hade väckt så stor uppmärksamhet bland kammarens ledamöter. Jag vill då framhålla att här är det fråga om yttrandefrihetens gränser, och jag ser det som ett glädjande tecken att man verkligen intresserar sig för var gränsen skall dras. Det förekommer ofta att jurister klagar över att den viktiga frågan om den närmare gräns dragningen för vad som är tillåtet eller inte tillåtet här i samhället i viss mån negligeras, när lagstiftningsärenden behandlas i riksdagen. Det är också en fråga om rättssäkerhet. Till denna hör inte minst ett krav på att våra lagar så långt det är möjligt skall ge medborgaren ledning i fråga om vad som är tillåtet eller inte. Det är därför viktigt att lagarna formuleras klart och entydigt så att den enskilde medborgaren får en så säker ledning som möjligt. Uttrycket ”förtal eller smädelse” är från den synpunkten relativt tillfredsställande, tycker jag.

Man anbefaller med andra ord en lagtext men ber samtidigt domstolarna att inte tillämpa den fullt ut. Detta kan inte vara någon bra metod. Olägenheten är inte bara den att man måste befara en viss osäkerhet vid domstolarnas tillämpning. Den nackdelen är stor nog men det är en större olägenhet — som fru Segerstedt Wiberg har framhållit — att de som vill delta i den offentliga debatten på det sättet inte får den upplysning de har rätt att kräva om hur långt lagen tillåter dem att uttrycka värderingar. Det är för resten inte bara i en saklig och vederhäftig debatt som ett visst uttryck någon gång bör tillåtas. Fru Segerstedt Wiberg tog upp ett bra exempel, när det finns andra skäl att kunna ge uttryck för värderingar, även om de innefattar en viss grad av missaktning, nämligen när bakgrunden är sådan att det är fullt försvarligt. Hon nämnde koncentrationslägerfången som i ett affektutbrott för klarade att hon eller han inte kunde glömma tyskarnas grymhet i koncentrationslägret. När man läser utskottets skrivning, som ju är ett påbröd ovanpå departementschefens begränsning av lagtextens avsedda tillämpningsområde, så kommer man visserligen i sak mycket nära uttrycket ”förtal eller smädelse”. Som lagrådet påpekar innefattas häri även grövre fall av förlöjligande. All missaktning som har en kränkande och förnedrande form kommer också in under uttrycket. Jag tror, herr talman, att när man tillgriper straffbud för att motverka icke önskvärda uttalanden, då bör man begränsa straffet till att gälla klart förkastliga uttryckssätt och i övrigt lita till argumentation, information och uppfostran. Vi kan, om jag får uttrycka mig litet skämtsamt, inte lagstifta om att människor skall vara snälla. Vi får nöja oss med en lagstiftning om att grovt olämpliga yttranden skall straffbeläggas. Det kan annars lätt bli så att det allvarliga stadgandet om förbud mot hot, förtal eller smädelse uttunnas i tillämpningen och i debatten, och då kan det hända att den föreslagna obestämda formuleringen får direkt negativa olägenheter. När både departementschefen och utskottsmajoriteten varit föredömligt angelägna om att verkligen begränsa användningen och tillämpningen av uttrycket ”missaktning”, tycker jag det hade varit till fördel för debatten och för tillämpningen, om man hade tagit det ytterligare lilla tuppfjät som det skulle inneburit att välja det klarare uttrycket ”förtal och smädelse”. Det är av den anledningen, herr talman, som jag kommer att rösta för det uttrycket.
Herr talman! Bakgrunden till det lagstiftningsärende som vi nu diskuterar är FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. En utredning har gjorts för att undersöka avskaffande av rasdiskriminering, m.m. vilka ändringar i vår lagstiftning som behövs för att vi skall kunna biträda konventionen. På basis av det utredningsarbetet har en proposition lagts fram. Där föreslås vissa ändringar i brottsbalken: dels en utvidgning av det nuvarande brottet hets mot folkgrupp, 16 kap. 48 8 brottsbalken, dels införandet av ett nytt brott, olaga diskriminering, i samma kapitel. Det har framgått av debatten här att det egentligen råder enighet i sak kring det allra mesta. Det råder enighet om att vi bör biträda konventionen, det råder enighet om att vi bör anpassa vår lagstiftning så att vi med gott samvete också kan ratificera konventionen och det råder i huvudsak enighet om vilka anpassningar av vår lagstiftning som behövs och hur dessa bör göras. Det är egentligen bara en punkt som har vållat en rätt lång och utförlig debatt här, nämligen frågan om den närmare lydelsen av den nya paragrafen om hets mot folkgrupp. Där går regeringsförslagets brottsbeskrivning ut på att som. hets mot folkgrupp skall stämplas handling, där man hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp av viss ras, med viss hudfärg, av visst nationellt eller etniskt ursprung eller med viss trosbekännelse. I utskottet har de borgerliga representanterna reserverat sig för att man, i stället för att använda uttrycket ”missaktning”, som hittills borde tala om ”förtal eller smädelse”. Reservanterna har gjort invändningar mot det i propositionen valda uttrycket ”missaktning” och ansett att det skulle vara oklart. Det skulle vara för vidsträckt, och det skulle innebära att man gav sig in på äventyr, om man följde propositionens förslag. Jag vill genast säga att det självfallet är önskvärt att bestämmelser i brottsbalken görs så tydliga som möjligt. Om man hittar klara kriterier som väl motsvarar vad man önskar så använder man dem, men i det här fallet har valet tyvärr stått mellan olika kriterier, som alla varit mer eller mindre oklara. Be greppet ”förtal och smädelse” är ingalunda så lätt ait tolka som det gjorts gällande. ”Missaktning” är också ett begrepp med oklara konturer — det skall erkännas, men man har inget val därvidlag. Man är tvungen att använda det ena eller det andra oklara uttrycket och får i stället söka skapa garantier för rättssäkerheten på annat sätt. Innebär uttrycket ”missaktning” en väldigt stor och drastisk utvidgning av det straffbara området? Det låter nästan så att döma av vad vissa talare har sagt här. Inom regeringen har vi emellertid inte sett det så, och det har inte heller utskottsmajoriteten. Jag kan också försäkra att jag för min del aldrig drömt om att ge propositionens förslag en så vidsträckt innebörd som t.ex. den som fru Segerstedt Wiberg var inne på. Hon tog upp en rad exempel och frågade om hon kunde få besked. är det avsikten att man skall tillämpa den nya lydelsen på sådant som när någon berömmer judarna för att de under andra världskriget visade ett mod som majoriteten av tyskar saknade? Är detta rasdiskriminering? frågar fru Segerstedt Wiberg. Hon tar andra exempel: Är det rasdiskriminering om man säger att man beundrar de svarta i Sydafrika för att de är tålmodiga och inte tillgriper våld fastän de själva många gånger utsätts för misshandel av vita? Nej, självfallet inte. Dessa och andra exempel som fru Segerstedt Wiberg nämner ligger verkligen långt borta från vad man har tänkt sig inrymt under ”missaktning”. Uttrycket ”missaktning” är alltså enligt min mening en mycket liten utvidgning av uttrycket ”förtal eller smädelse”. Men den här osäkerheten då, har vi någonting annat än ert ord på att det bara är en liten utvidgning, kan inte detta barka in i det okända och rättstillämpningen dra i väg med oss i framtiden? Ja, var ligger garantierna för en vidsträckt yttrandefrihet? Vare sig vi håller oss till bestämmelser av den nuvarande typen som bygger på uttrycket ”förtal eller smädelse” eller vi inför det förslag som regeringen har lagt fram och som bygger på uttrycket ”missaktning”, så ligger garantierna väsentligen i annat än själva formuleringen av 16 kap. 8 § brottsbalken. Garantierna ligger i själva tryckfrihetsförordningens uppbyggnad med dess anvisning till domstolarna att hellre fria än fälla, med dess särskilda processordning, dess jurysystem och omöjligheten att överklaga en friande dom o. s. v. Jag har väldigt svårt att se att den nya lagstiftningen, vilkendera lydelse man än väljer, utskottsmajoritetens eller reservanternas, skulle kunna utgöra något beaktansvärt hot mot yttrandefriheten. Jag kan i sammanhanget nämna att jag har undersökt vad man har valt att tala om i danska och norska lagförslag när man där har velat formulera motsvarande bestämmelser om hets mot folkgrupp. I det danska kommittéförslaget — talar man om att göra en folkgrupp till föremål för ”nedsettende omtale eller behandling”. I den norska propositionen som ligger på stortingets bord talas det om att utsätta en folkgrupp för ”ringeakt”. Det är såvitt jag kan förstå språkligt sett en nära motsvarighet till den svenska propositionens uttryck ”missaktning”. Men nog om detta i själva sakfrågan. Innan jag slutar kan jag ändå inte underlåta att säga ett par ord också till herr Hernelius. Han försökte ge intrycket av att det blåst en stor förändringens vind över justitiedepartementet och regeringen. Han säger att hittills har man åtminstone i konstitutionella frågor försökt samarbeta, sökt skapa enighet och genomföra grundlagsreformer i endräkt, men under den senaste tiden har vi fått uppleva hur regeringen gång efter annan lägger fram förslag som trumfas igenom med knappast möjliga majoritet eller rent av med lottens hjälp. Denna förändringens vind, herr Hernelius, är nog en ren inbillning. Det är riktigt att vi ofta försöker nå fram Ang. till en bred anslutning i konstitutionella frågor av stor betydelse. När man lagstiftar om demokratier, dess funktionssätt och grundvalar, när man ändrar på viktiga principer och centrala regler i det konstitutionella systemet, vill man göra detta under så stor enighet som möjligt. I det stycket har verkligen ingen förändringens vind blåst. Men, herr Hernelius, man har aldrig haft något slags krav i praxis att det för varje ändring av regeringsform, riksdagsordning eller tryckfrihetsförordning, hur liten och detaljbetonad den än är, skulle krävas enighet i riksdagen. I våra grundlagar står för övrigt åtskilligt som icke har med de väsentliga konstitutionella principerna att göra utan som rör sig om praktiska och administrativa ting.

Jag har svårt att se varför det skulle krävas enighet i en sådan fråga. Jag bestrider bestämt att det finns någon tradition att bygga på när det sägs att även sådana begränsade konstitutionella problem prompt bör behandlas i fullständig enighet. Jag kan slutligen försäkra, herr Hernelius, att det ingalunda är av prestigeskäl som regeringen underlåtit att återkalla propositionen om avskaffande av den obligatoriska lagrådsgranskningen. Vi står i dag lika helhjärtat som tidigare bakom det numera vilande grundlagsförslaget. Vi har i flera år i vårt vardagsarbete upplevt behovet av praktiska reformer på denna punkt.

Herr talman! Statsrådet Lidbom var förskräckt över den tolkning vi gjorde av lagförslaget. Han hade inte drömt om någonting sådant och ansåg att när vi talade om missaktning, låg den tolkning jag gjorde långt borta från vad man tänkt sig i departementet. Ja, han sade: ”tänkt sig” men hur skall vi som bara läser propositionen veta vad man tänkt sig? Det var upplysning om detta jag efterlyste, jag menade att man borde klart sagt ifrån och satt på tryck vad man tänkt sig och inte lämnat oss att ana det. Jag är fortfarande oroad vid tanken på att — såsom uttrycken nu är — det kommer att uppstå oklarheter och att rädslan för vad som får sägas och inte sägas kan verka hämmande på den fria debatten, framför allt om det kommer en regering som inte vet vad man just nu har tänkt sig. Det är inte säkert att regeringarna i framtiden vet det. Herr Lidbom menar att garantier för yttrandefriheten ligger i själva tryckfriheten. Ja, det kan vara riktigt, men hur går det då med det talade ordet — yttrandefriheten är ju inte garanterad där?

Herr talman! Jag kan hålla med statsrådet Lidbom om att det kanske inte föreligger så stor skillnad mellan majoritetens uppfattning och reservanternas uppfattning i utskottet, särskilt inte om man läser den motivering som finns både i «:departementschefsanförandet och i utskottsutlåtandet. Men jag kan däremot inte gå med på att vi skulle få en klarare linje med utskottsmajoritetens skrivning. Jag måste tvärtom bestämt hävda att utvägen att lagstifta motivmässigt i och för sig är ganska tvivelaktig i synnerhet om det har skett på det sättet att man mer och mer begränsat det som förs in i lagtexten. Det sades att man inte avsåg en del sådana saker som hade framförts som exempel här. Det finns andra exempel, som kanske inte är lika väsentliga men som kan vara lika tveksamma när det gäl ler att avgöra huruvida de faller in under lagstiftningen. Vi har varit vana sedan lång tid att i dramatiska framställningar, revyer och litet av varje finna sådant som uppenbarligen är uttryck för missaktning för vissa raser eller folkgrupper. Vi kan finna exempel hos Shakespeare, och vi kan göra det längre fram i tiden. Det har funnits revyvisor om kineser, eskimåer, judar o.s.v. Vi kan få se skämtteckningar som visar juden med penningpungen, amerikanen med dollartecknet i hatten m.fl. figurer, något som väl ganska klart faller under beteckningen förlöjligande, som också finns med i propositionen. Jag utgår ifrån att sådana här fall inte avses. Å andra sidan är väl dessa företeelser inte något särskilt att slå vakt om, men de visar klart att det blir osäkert var gränsen kommer att gå.

Herr talman! Statsrådet Lidbom gjorde gällande att intet av förslagen var riktigt bra, varken majoritetens eller reservanternas. Varför skall man då välja det som förefaller mest oklart, mest tvivelaktigt och mest inbjudande till överdrivna tolkningar? Det har i debatten talats om att det under skiftande regeringar kan bli olika tolkningar. Det är faktiskt inte detta det gäller utan det avgörande är ju att skiftande åklagare kan ge olika tolkningar åt paragrafen. Det är åklagaren som bestämmer om åtal. Den mycket stora skaran av åklagare skall alltså på egen hand tolka vad som står i lagtexten. Det är inte säkert att de alltid har statsrådet Lidboms visdomsord nu i debatten tillgängliga vid sin handläggning av de praktiska ärendena. Jag skulle t.o.m. vilja säga att det är troligt att de oftast inte har dessa visdomsord framför sig i det ögonblick beslutet skall fattas. Statsrådet Lidbom sökte vidare reducera skillnaden mellan förslagen, Båda kunde vara tvivelaktiga ur tolkningssynpunkt, båda kunde missbrukas. Han sade inte så direkt, men det var innebörden. Jag vill då framhålla att lagrådet var ganska klart i sitt uttryckssätt. Lagrådet sade att gränsen mellan sakligt befogad kritik, som skall vara tilllåten, och straffbar missaktning när det gäller ett lands invånare blir flytande och svår att upprätthålla. Lättare förenligt med yttrandefriheten är att straffbarheten begränsas till förtal och smädelser. Även i andra fall än de nu åsyftade kan bestraffning av visad missaktning komma i konflikt med yttrandefriheten. Lagrådet viftar alltså inte bort skillnaden utan säger tvärtom att det är svårt att förena det uttryck som departementschefen valt med yttrandefriheten. Statsrådet Lidbom avfärdar i debatten nämnda exempel med att man inte tänkt sig sådana saker — det har fru Segerstedt Wiberg redan bemött — samt också med grunderna för tryckfrihetsförordningen. Jag skall inte fördjupa mig i den sidan av saken. Jag vill bara nämna att tryckfrihetsförordningen inte täcker konstutställningar, revyer eller kabaréer på restauranger. Jag vill nu fråga: Skall den 1 juli stadens åklagare gå runt på konstutställningarna? Beträffande vad statsrådet sade om att det inte har blåst någon förändringens vind i justitiedepartementet vill jag bara säga att då är det naturligtvis en tillfällighet att det har inträffat tre gånger i vår att tio röster har stått mot tio i konstitutionsutskottet.
Herr talman! Jag tror att herr Hernelius karikerade mig litet när han beskrev min uppfattning om de två omdebatterade lydelserna av 16 kap. 8 § brottsbalken så, att jag hade menat att inte någon av dem var bra. Jag sade först och främst att det inte går att göra en idealisk lagtext här. Hur man än bär sig åt får man använda det ena eller det andra oklara uttrycket. Jag påstod och jag påstår fortfarande bestämt att uttrycket ”förtala och smäda” är oklart och suddigt och inte kan få en tydlig innebörd på annat sätt än genom uttalanden i förarbeten och genom rättspraxis. Det förhåller sig på samma sätt med uttrycket ”missaktning”. Men, säger herr Hernelius då, varför insistera och ta just sitt eget uttryck, i synnerhet nu när lagrådet kommer med invändningar mot det. I valet mellan två tämligen likvärdiga uttryck, där den sakliga skillnaden är liten och där de är likvärdiga från den synpunkten att ingetdera skapar full klarhet, har regeringen valt det uttryck som enligt dess bedömning bäst motsvarar FN-konventionens intentioner. Det är inte så märkvärdigt. Herr Alexanderson angriper regeringens förslag med exempel som han här tar från Shakespeare. Ja, hyser man betänkligheter mot ett förbud mot rasdiskriminering av konstnärliga och liknande skäl, då är man kanske inte beredd att acceptera vare sig regeringens och utskottsmajoritetens förslag eller reservanternas. Smädelse förekommer det ju en hel del av i konst och litteratur och i den offentliga debatten. Hur man än bär sig åt finns här grundläggande problem. Vi vill uppfylla FN-konventionens bestämmelser och få bort rasdiskrimineringen. Men vi vill samtidigt i vårt land behålla en vidsträckt yttrandefrihet, en så vidsträckt yttrandefrihet som vi över huvud taget behöver för en saklig och vederhäftig debatt. I tryckfrihetssammanhang är det vanligen så att man hellre tolererar ett och annat övertramp än man straffar för mycket. Här existerar alltså ett grundläggande dilemma, som vi inte kommer ifrån, om vi över huvud taget bejakar FN-konventionen, och det trodde jag att vi var ense om. Flera talare har påpekat att även om tryckfrihetsförordningen och dess grunder utgör ett skydd för yttrandefriheten, är ju detta skydd inte fullständigt. Nej, det är riktigt. För vissa former av yttrandefrihet finns inte andra bestämmelser att tillämpa än brottsbalkens. När det gäller det tryckta ordet har vi däremot tryckfrihetsförordningen. Sedan ett antal år gäller samma system som för det tryckta ordet också för radio och television. En stor del av den offentliga debatten täcks av det skydd som =<tryckfrihetsförordningen och radioansvarighetslagstiftningen tillsammans ger.

Herr talman! Alltsedan 1959 har riksdagen vid flera tillfällen förklarat att den nuvarande ordningen vid riksdagens högtidliga öppnande är otidsenlig. Konstitutionsutskottet har i långa stycken, också vid flera tillfällen, förklarat sig dela denna åsikt och har även sagt att författningsutredningens = förslag borde kunna medföra en mer tidsenlig öppningsceremoni. När riksdagen nu flyttar till Sergels torg kommer det gamla och otidsenliga tågandet att praktiskt bli mycket svårt att genomföra. Ingen vill väl heller i dag påstå att det högtidliga öppnandet, såsom det nu utformats, är förenligt med riksdagens värdighet. Riksdagens ledamöter har förvandlats till en skenbart ointressant bakgrund till massmedias skildring av damernas — dock icke de kvinnliga riksdagsledamöternas — toaletter, av sällskapet som finns där och åtskilliga tämligen likgiltiga ceremonier. Möjligen påpekas i skildringarna som ett kuriosum att riksdagens ledamöter kommit intågande i ytterkläder och med galoscherna på. En gång var det berättigat att stånden hyllade den regerande Konungen när riksdagen samlades. I dag är det föga överensstämmande med de förhållanden som i övrigt råder att Konungen läser upp vad den sittande regeringen finner vara lämpligt. I det parlamentariska England, med dess sinne för traditioner och goda seder, kommer kungen eller drottningen till parlamentet då detta samlas. Samma förhållande gäller i flertalet parlament — inte för att man önskar visa någondera parten vanvördnad utan för att en sådan ordning bättre motsvarar själva parlamentarismen och dagens förhållanden i övrigt. Herr talman! Författningsutredningen har föreslagit att talmannen, efter samråd med statsministern, skall bestämma den ordning som bör följas vid riksdagssessionens = första sammankomst. Utredningen anser inte att den ordningen bör regleras i riksdagsordningen eller över huvud taget i författningen. Vi reservanter anser nu tiden vara inne för att förverkliga författningsutredningens förslag. Någon ytterligare utredning behövs inte; så stort är inte problemet. Av vilka skäl — om det inte bara är fråga om tröghet — skall man vänta på uttalande från grundlagberedningen?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

Herr talman! Genom ett förbiseende under den allmänna motionstiden kom ej den nu föreliggande motionen att väckas i denna kammare. Ej heller har några socialdemokrater från första kammaren undertecknat reservationen, beroende på andra omständigheter. Detta hindrar inte att det är flera från mitt parti som stöder motionen och reservationens syften och kan förväntas rösta för reservationen. Denna fråga har ju aktualiserats tid efter annan, som fru Segerstedt Wiberg erinrade om. Men man har vid varje tillfälle hänvisat till det pågående arbetet i författningsutredningen och nu senast till grundlagberedningen. Alla har, varje gång som frågan varit uppe till behandling, varit överens om att den nuvarande ordningen med riksdagsöppnandet är otillfredsställande. Men sedan man i enighet har konstaterat detta har ingenting vidare hänt. Innerst inne har man väl hoppats att utredningen skulle komma till en lösning av frågan, men Kungl. Maj:ts utredningskvarnar mal långsamt. Det hade varit verkligt tjusigt och stilenligt om man kunnat öppna den nya enkammaren i det nya riksdagshuset vid Sergels torg under för riksdags ledamöterna själva mera värdiga former. Tyvärr har den chansen försuttits.

Följer kammaren i dag utskottet, kan det ej bli någon ändring på riksdagsöppnandet förrän tidigast 1975. Om däremot reservationen vinner bifall kan en ny och bättre ordning för riksdagens högtidliga öppnande införas redan 1972. Det finns enligt min mening ingen anledning att ytterligare fördröja denna fråga, varför jag, herr talman, yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Frågan har alltså gällt huruvida utskottet skulle kunna ta ett initiativ för att få en ändring av riksdagsöppnandet från och med 1972. Som utskottet framhåller har vi en parlamentariskt tillsatt beredning för att söka åstadkomma en helt ny författning. Denna berednings uppgift är nu att i första hand åstadkomma en ny riksdagsordning. I det ingår bl.a. frågan om statschefens ställning i en modern parlamentarisk demokrati. Till den frågan hör även frågan om riksdagens öppnande. Grundlagberedningen har arbetat med den frågan länge, och vid det senaste sammanträdet var man överens om att ta upp vissa frågor, som nu måste lösas och se till att den nya riksdagsordningen skulle kunna läggas fram för att om möjligt tas som ett vilande grundlagsförslag under denna riksdagsperiod. Av denna anledning har utskottet inte ansett sig kunna ta ett initiativ. Då uppstår en konstitutionell fråga i detta sammanhang som kan vara rätt intressant.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

Herr talman! Om frågan är en nullitet tycker jag att ordföranden skulle ha påpekat detta i utskottet. Den fråga det nu gäller är av liten omfattning och lätt att genomföra. Den fråga som utskottets ordförande drog upp, om statschefens ställning, är däremot ett stort och svårlöst problem. Att det tar tid att lösa detta kan jag förstå, men att grundlagberedningen av den orsaken skall behöva sitta och fundera på riksdagens öppnande, det har jag svårare att förstå.

Herr talman! Svårigheterna med riksdagsöppnandet under de nuvarande formerna är nog inte så stora som här har påståtts. Ytterkläderna och galoscherna har varit framme och spökat igen, men det gjordes ju ett försök för några år sedan att utan riksdagsbeslut plocka av riksdagsledamöterna dessa tillhörigheter. Det blev dock inte på det sättet. För reservanternas del är det bråttom att få en ändring av formerna för riksdagens högtidliga öppnande. Reservan terna vill inte invänta ett förslag från grundlagberedningen. Men det går inte att ändra på riksdagsöppnandet till nästa år. Då måste det ske under de hittillsvarande formerna. Brådskan är tydligen ändå mycket stor. Vi har annars för någon dag sedan fått läsa i tidningarna att ett förslag från grundlagberedningen om en annan och förenklad form för riksdagsöppnandet och en annan tidpunkt på året då riksdagen skall börja sitt arbete kommer mycket snart. Orsaken till den stora brådska som man nu har är enligt min mening naturligtvis inte några praktiska skäl. För reservanternas del blev emellertid denna lilla motion på två rader ett glädjeämne, för dem som ogillar kungligheten i vårt land, ett nytt tillfälle att visa sin misstänksamhet. Liksom vid en del andra tillfällen vill reservanterna plocka bort litet av kungens befogenheter. Han skall inte längre få bestämma var det högtidliga riksdagsöppnandet skall ske eller tidpunkten inom en viss gräns. Det är talmannen och statsministern som skall bestämma, och kungen får på nåder vara med vid öppnandet. Detta innebär att öppnandet är på väg bort från Kungliga slottet. Man vill så gärna plocka bort uppgifter och förtroenden från kungen. I de kretsar där man är kritisk mot kungen som statschef vill man inte fatta beslut om republik. Så djärv vill man inte vara. Man söker sig fram på andra vägar mot den målsättningen. Vad som inte omnämnts i debatten här är vad reservanternas förslag innehåller. Man vill nämligen också plocka bort gudstjänsten i samband med riks: dagsöppnandet. Många gånger finns det anledning att fråga varför allt av gammal tradition, allt av gammal ordning skall brytas sönder och raseras. Ingen tar någon skada av att vi håller kvar vid att riksdagsöppnandet skall inledas med gudstjänst. Det är enligt min mening en gammal fin tradition som bör leva vi dare. Jag kan helt enkelt inte förstå varför man skall gå emot denna gamla fina tradition med gudstjänst vid riksdagsöppnandet. Kanske är det många av riksdagens ledamöter som inte har så stora kyrkliga intressen vare sig i statskyrkan eller i frikyrkosamfunden. Jag vill dock än en gång framhålla att, liksom under gångna tider inte någon har tagit skada, kommer inte heller i fortsättningen någon att ta skada av gudstjänsten eller av riksdagsöppnandet på slottet. Det råder ju full frihet att deltaga i riksdagens högtidliga öppnande, den saken känner fru Segerstedt Wiberg väl till. Jag vill liksom utskottsordföranden med några ord beröra tillkomsten av denna reservation. Det måste anses tveksamt om den har tillkommit i en formellt riktig ordning. Jag säger detta utan att rikta kritik mot någon, inte ens mot reservanterna. Reservationens yrkande är något helt annat än vad motionen i sin korthet innehåller. Här har reservanterna på något underligt sätt kunnat utnyttja initiativrätten. Enligt min mening är den initiativrätt som utskottet kan använda en tillgång för utskottet och inte för reservanter. Det har enligt min mening begåtts ett misstag genom att reservanterna använt initiativrätten; här har de fått en rätt och en förmån som de inte borde ha haft. Skulle detta i fortsättningen bli praxis, så kan det säkert leda till en del underliga resultat. Jag anser det inte heller riktigt att plocka fram denna bit av författningsutredningens förslag. Arbetet i utskottet har under de senaste veckorna varit litet ansträngt, och den här reservationen har tydligen åkt med till tryckeriet av bara farten. Men det är nu ingenting att göra åt den saken, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Fru Segerstedt Wiberg betonade att detta är en ganska liten fråga i förhållande till spörsmålet om vilket statsskick vi skall ha i vårt land. Herr Sveningsson svingade sig upp till de högre rymderna, och jag skall inte följa honom dit. Det är en liten fråga, detta om hur riksdagen skall öppnas. Det gäller, som motionärerna säger, att skapa vissa tidsenligt former. Till herr Sveningssons tröst — han känner sig tydligen litet uppskärrad — vill jag framhålla att det i författningsutredningen, oavsett inställningen till frågan vilken statschef vi skall ha, rådde enighet om att de nuvarande formerna för riksdagens öppnande är olämpliga. Om vi alltså reducerar detta till en liten fråga, vill jag bara säga några ord med anledning av vad ordföranden i det grundlagsvårdande utskottet nämnde. Han påstod att man hade begärt att konstitutionsutskottet skulle begagna sin initiativrätt. Detta har jag väldigt svårt att förstå. Här finns en motion, och konstitiutionsutskottet har grundlagsenlig skyldighet att behandla en motion, som är remitterad till utskottet. Man har stannat i delade meningar om hur man skall behandla motionen. Reservanterna fullföljer motionärernas tankegång att skapa mera tidsenliga former och reserverar sig. Då menar herr Georg Pettersson att det är något galet med detta, eftersom det är majoriteten som har initiativrätten. Men reservanterna har ju rättighet att fullfölja ett motionsyrkande som är inlämnat i riksdagen. Vidare anser herr Pettersson att det är fråga om inte reservationen är en nullitet. Jag förmodar att han med detta menar att det rör sig om en fråga som man inte bör få votera om i riksdagen. Jag måste tyvärr säga att herr Pettersson inte visar någon djupare insikt i vad Sveriges författning i dessa punkter stadgar. Jag förmodar att herr talmannen kommer att ge reservanterna men däremot inte herr Pettersson rätt, när vi om någon minut skall votera.

Herr talman! När första kammaren i dag har att behandla frågan om studiestöd finns det skäl erinra om studiestödets avgörande betydelse för många ungdomar såväl som vuxna när det gäller att bedriva studier utöver den obligatoriska undervisningen. Möjligheterna till fortsatt utbildning begränsas dock tyvärr fortfarande alltför ofta av den egna ekonomin eller av föräldrarnas ekonomiska ställning. Det är exempelvis dyrt att låta barnen studera, särskilt om de skall studera på annan ort än bostadsorten, antingen de nu skall inackorderas på studieorten eller dagligen resa mellan bostad och studieort. Speciellt betungande blir uppgiften för föräldrar med låga inkomster och med barnen inackorderade på utbildningsorten. En av samhällets allra viktigaste uppgifter är att se till att ekonomiska skäl inte får utgöra hinder för utbildning efter den obligatoriska skolan. Vill vi ge ungdomar största möjliga jämlikhet vid starten i livet måste vi undanröja de hinder som fortfarande finns. Om vi menar allvar med jämlikhetsdebatten och inte tar jämlikheten som en vision för framtida generationer, bör vi se till att de som vill och har förutsättningar att studera också får göra detta utan att hindras på grund av bristande ekonomiska resurser. Här finns ett område där staten verkligen bör rycka in och göra det möjligt även för låglönegruppers barn att genomgå högre skolor. Resebidragen och bidragen till inackorderade elever som vill besöka sina hem vid veckosluten bör därför höjas. Utskottet har uttalat att det utgår från att Kungl. Maj:t tar upp sistnämn da fråga i en nära framtid. Folkpartiets och centerpartiets ledamöter i utskottet har i reservation 1 yrkat på att Kungl. Maj:t med förtur tar upp frågan om ytterligare höjning av resetilläggets storlek. Jag vill erinra om att studiehjälpsnämnden föreslagit en höjning av resetillägget med 20 kronor per månad, medan regeringen föreslagit en höjning med endast 10 kronor. Vi reservanter anser att resetilläggen bör anpassas till prisutvecklingen när det gäller de allmänna kommunikationerna. Folkpartiets representanter i utskottet anser det också angeläget, att man så snart ekonomiskt utrymme skapats lättar på de i vissa avseenden tämligen rigorösa tillämpningsbestämmelserna för låneprövningen när det gäller studielån.

Om föräldrarna har en förmögenhet som överstiger 34 800 kronor, jämställes 40 procent av den Ööverskjutande delen av föräldrarnas förmögenhet med inkomst. På grund av penningvärdeförsämringen och de höjda taxeringsvärdena kommer en ytterligare försämring av lånevillkoren att automatiskt inträffa. Vi folkpartireservanter anser det särskilt viktigt att dessa regler anpassas till penningvärdeförändringen och att anknytningen till föräldrarnas inkomst och förmögenhet göres mindre markant. Utskottet är inte heller i år villigt att gå med på att studiebidragen och andra bidrag indexregleras. Det är svårt att finna några verkliga skäl till utskottets negativa ställningstagande. I reservation 3 yrkar folkpartiets och centerpartiets representanter i utskottet att såväl studiebidragsdelen som förmånerna enligt studiehjälpsreglementet skall indexregleras och att frågan skall tas upp av 1968 års studiemedelsutredning. Man bör inte acceptera en minskning av de studiesociala förmånernas värde i förhållande till vad som gällde när de infördes år 1964. Dessa förmåner bör alltså uppräknas. Vidare anser oppositionens samtliga ledamöter i utskottet att det inte finns skäl att hålla på 18-årsgränsen när det gäller studiehjälp till elever vid vissa privata skolor, där undervisning bedrivs i samarbete med korrespondensinstitut. Nu får endast elever över 18 år studiehjälp. Det finns väl ingen anledning att vägra studiehjälp till elever under 18 år. Av elever som deltar i samma undervisning får en del studiehjälp och en del inte. Åldern avgör här helt, om bidrag skall utgå eller ej. Vi reservanter anser, att en sådan gränsdragning inte är riktig. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer som är fogade till andra lagutskottets utlåtande nr 50.

Herr talman! I anslutning till propositionen om förbättrat studiestöd har i två likalydande motioner, väckta av herr Lidgard och fröken Stenberg i första kammaren och av herr Nordstrandh i den här kammaren, upptagits frågan om studiehjälpen till korrespondensstuderande.
Herr talman! I samband med propositionen om förbättrat studiestöd har i en motion från vårt håll aktualiserats just den speciella fråga som herr Österdahl nyss nämnde, alltså frågan om de korrespondensstuderandes ålder i vissa sammanhang.
För att få studiehjälp skall eleven en ligt vuxenutbildningsstadgan ha fyllt 18 år senast det kalenderår studierna påbörjats eller 16 år om det gäller ämnen på grundskolans högstadium.
För att få studiehjälp skall eleven enligt vuxenutbildningsstadgan ha fyllt 18 år senast det kalenderår studierna påbörjats, eller 16 år, om det gäller ämnen på grundskolans högstadium. På grund av denna åldersgräns hindras vissa korrespondensstuderande från att erhålla studiehjälp. Jag skall ta ett exempel. De icke 18-åriga eleverna vid de ej statsunderstödda korrespondensgymnasierna i Osby, Mariannelund, Restenäs och Sunne får inte statlig studiehjälp. Dessa elever är Hermodsregistrerade med schemalagd studiegång med i allmänhet 20 lektionstimmar i veckan. De här gymnasierna arbetar i stort sett på samma sätt som de statligt stödda korrespondensgymnasierna i Järpen, Torsås, Jokkmokk och Sveg. I dessa skolor har eleverna såsom i ungdomsskolorna statlig studiehjälp utan åldersgräns. Det kan knappast vara riktigt att ha en sådan skillnad i förmåner mellan elever som gör samma helstudieinsats och har samma utbildningsmål.
Jag anser för min del att eleverna i dessa fall skall behandlas helt lika, oavsett vilka skolor de går i. Det kan inte var riktigt att elever som gör samma studieinsats, har samma utbildningsmål och arbetar på samma sätt skall behandlas olika när det gäller studiehjälp, beroende på var de studerar.
Därför har, som herr Österdahl redan nämnt, de borgerliga ledamöterna i utskottet reserverat sig och ansett att korrespondensstuderande som är yngre än 18 år och som studerar vid icke statsunderstödda korrespondensgymnasier skall kunna få studiestöd.
Därför vill vi som står bakom reservationen 4 biträda motionsyrkandet att korrespondensstuderande vid icke statsunderstödda korrespondensgymnasier skall få studiehjälp. Vi föreslår att Kungl. Maj:t skall överväga om stödet bör ges via vuxenutbildningen eller inom ramen för studiehjälpen till ungdomsskolans elever.
Vi föreslår att Kungl. Maj:t skall överväga om stödet bör ges via vuxenutbildningen eller inom ramen för studiehjälpen till ungdomsskolans elever. Nu säger utskottet i sitt utlåtande att de yngre eleverna vid privata korrespondensgymnasier skall få rätten till studiestöd bedömd enligt principerna som gäller för ungdomsskolan.
På vilketdera sättet dessa elever skall tillgodoses måste bli en lämplighetsfråga. Huvudsaken är att de i rättvisans namn ges samma studiehjälp som eleverna vid de statligt understödda korrespondensgymnasierna.
Detta har jag givetvis ingenting att erinra emot. Däremot anser jag att det står i överensstämmelse med de principer som bör gälla för stödet till yngre elever att dels ge stödet inom ramen för den allmänna skolan, dels ge stöd till elever som av olika anledningar inte kunnat få undervisning där. Man har talat om svårigheten att kontrollera undervisningen inom korrespondensskolan. Detta torde inte vara något problem för här berörda kategorier, eftersom de deltar i en undervisning som är kontrollerad via vuxenutbildningen. I den mån studierna missskötes, bör ju studiestödet dras in. Mot denna bakgrund kan jag inte se något skäl till att man inte redan nu kunnat ta ställning till denna fråga, detta så mycket mera som jag har den uppfattningen att utskottet i sak inte varit helt avvisande men funnit det bekvämt att hänvisa till att frågan finns till beaktande hos Kungl. Maj:t.
Men oavsett det anser jag att detta är en rättvisefråga, och jag yrkar därför bifall till reservationen 4 vid andra lagutskottets utlåtande nr 50.
Jag yrkar bifall till reservation 4 vid F i utskottets hemställan.

Herr talman! De studiesociala reformer som riksdagen antog 1964 syftade bl.a. till att möjliggöra bredare rekrytering till utbildningen efter grundskolan. Reformerna har, sedan erfarenhet vunnits och ytterligare resurser tillkommit, efter hand förbättrats och anpassats till den målinriktningen. När vi behandlar årets studiesociala proposition, nr 77, har man kanske mindre den målinriktningen i tankarna än att riksdagen vid upprepade tillfällen senare tid anslutit sig till den meningen att ökade ekonomiska resurser, tillgängliga på det studiesociala fältet, nu i första hand bör riktas in mot vuxenutbildningen. Att fylla igen utbildningsklyftorna mellan dagens unga och de något eller några 10-tal år äldre upplevs i dag som en av jämlikhetspolitikens främsta uppgifter. Vidare kommer den nyligen beslutade skattereformen i tankarna — beskattningens omläggning till förmån för de inkomstsvaga familjerna medverkar till att det studiesociala stödet hos dem får en annan tyngd än tidigare. Utifrån dessa utgångspunkter är de förstärkningar av de studiesociala bidragen som proposition nr 77 innebär att hälsa med den största tillfredsställelse. även utskottet har anslutit sig till propositionens förslag. Reservanterna och framför allt motionärerna har lagt fram förslag som går längre, och det är bra. Men påpekandet i utskottets utlåtande att det i dagens läge knappast finns utrymme för ytterligare ekonomiska åtaganden på detta område är en realistisk bedömning, inte minst mot bakgrunden av att man tidigare upprepade gånger så starkt har velat prioritera vuxenutbildningen i detta sammanhang. Detta har också accepterats av reservanterna, som visserligen yrkat bifall till sina reservationer, men som inte vill ge ett enda öre till de studerande utöver vad regeringen har föreslagit i studiesociala bidrag under kommande budgetår. Reservanterna har alltså tagit avstånd från de yrkanden om höjda anslag som har lagts fram i några motioner. Innan jag närmare tar upp några av de frågor kring de olika reservationerna som det finns anledning att stanna inför, vill jag peka på några, som jag ser det, väsentliga utvecklingstendenser, som trots de sedan 1964 gjorda insatserna måste observeras och som dessutom bör leda till åtgärder. Det är ganska klart, herr talman, att vi i fortsättningen knappast har råd med särskilt många och särskilt stora generella reformer. I stället måste ekonomiska insatser på familjepolitikens och studiefinansieringens områden samt på andra områden riktas mot dem som bäst behöver dem. Det finns alltså en verifierad utbildningsklyfta mellan unga och äldre. Men det finns dess värre också risk för att vi kan få en utbildningsklyfta även inom den unga generationen, eller att den skillnad i studieavseende mellan barn från olika socialgrupper, som vi vill undanröja eller i varje fall minska genom 1964 års beslut, på nytt får en chans att växa fram. Under förra budgetåret minskade studiehjälpen på bidragssidan med 10 miljoner kronor, trots att antalet elever i de berörda skolformerna ökade. Undersökningar gjorda i Lund och i Göteborg — den förra tillsammans med TCO och SFS — visar att rekryteringen till utbildningen efter grundskolan fortfarande är socialt skiktad i större utsträckning än man tror. Går man in i statistiken över de elever som under de tre senaste budgetåren erhållit inkomstprövat tillägg till studiebidraget, d. v. s. elever från familjer med låg eller ganska låg inkomst, finner man att färre och färre elever i gymnasiet har fått detta tillägg. För tre år sedan var det var tredje men nu var fjärde elev. I fackskolan har var tredje elev i dag inkomstprövat tillägg. För tre år sedan var det några flera. I yrkesskolan har varannan elev inkomstprövat tillägg, och den siffran har varit ganska konstant. Det betyder med andra ord att rekryteringen till den teoretiskt inriktade gymnasiala utbildningen mindre och mindre har kommit att ske från familjer med låga inkomster. Självklart måste en sådan utveckling brytas. Insatserna måste göras där de bäst behövs. Spelar ekonomiska hinder en roll vid val av studieväg — och det gör de uppenbarligen — måste hindren minskas eller tas bort. Det finns flera vägar att gå. En är att förbättra de inkomstprövade tilläggen. En annan är den väg som har anvisats i motioner och i en reservation, nämligen att indexreglera bidragen. Den förra vägen rekommenderade centrala studiehjälpsnämnden under förra hösten. I dag har vi som jag tidigare antydde en skatteomläggning beslutad. Det är inte möjligt att exakt ange vad den kommer att betyda för barnfamiljerna i detta avseende. Den beskattningsbara inkomsten såsom en mätare av rätten till inkomstprövat tillägg kommer i fortsättningen att återspegla ett annat inkomstläge än den gör i dag. Statsrådet säger också i propositionen att man under den tid som återstår tills de nya skattereglerna kommer att tillämpas måste överse nu gällande regler. Det finns då en möjlighet att göra en anpassning av just de inkomstoch behovsprövade tilläggen inom studiehjälpen, som innebär att man kan bryta de senaste årens tendens beträffande rekrytering till gymnasiets olika delar. Av den anledningen finns det också skäl att med tillfredsställelse notera de föreslagna höjningarna av studiebidraget, resetillägget och inackorderingstillägget. Skulle man, som reservanterna vill, indexreglera förmånerna betyder det ju inget annat än att man binder fast sig vid de nuvarande relationerna och att man accepterar dem. En indexreglering kan i vissa sammanhang vara bra, men i detta sammanhang leder enligt min uppfattning en sådan i rakt motsatt riktning, bort från själva målsättningen. Reservation 3 bör därför avslås och inte föranleda någon åtgärd. I reservation 1 upptas frågan om resetilläggets storlek. Reservanterna föreslår att frågan om ytterligare höjning av tillägget skall behandlas med förtur. Resetillägget är den bit av studiehjälpen som justerats uppåt de flesta gångerna efter 1964 års beslut. Det har dessutom varit föremål för en genomgripande förändring beträffande sin struktur. Det är klart, jag är den förste att medge detta, att det vore bra om möjlighet fanns att höja resetillägget med 10 kronor — det skulle kosta 6 miljoner kronor — vilket kan motiveras av taxehöjningen omkring årsskiftet. Med hänsyn till att utskottet sedan två år tillbaka känner särskilt starkt för de inackorderade elevernas behov av reshjälp samt att den absoluta förturen inom ungdomsutbildningen bör reserveras till rekryteringsjämnande åtgärder yrkar jag avslag på reservation 1. Ett bifall till reservationen skulle, som jag förut nämnde, i dag inte leda till höjda resetillägg, eftersom något yrkande om pengar till kostnaderna inte har gjorts. Frågan om lån ur allmänna studielånefonden behandlas i reservation 2. Jag vill erinra om att riksdagen redan från början uttalade att lån till yngre elever skulle ges med en viss återhållsamhet. Meningen är att utbildning på den nivå som det här gäller bör finansieras i största utsträckning utan att skuldsättning sker. Där bör studiebidragen och tilläggen träda in. Däremot har man när det gäller de äldre eleverna inte haft samma inställning. I stället har vi i riksdagen accepterat att en äldre elev som får sitt studiestöd genom studiehjälpsystemet i stort sett skall ha samma ekonomiska förmåner som om han uppbar studiemedel. Enligt min mening är det fortfarande riktigt att försöka begränsa lånen för de yngre eleverna. Det skall inte förnekas att en utveckling skett som inneburit att ökningen av bidragen inte helt har täckt de uppkomna merkostnaderna utan ersatts med ökade studielån. Att stimulera en sådan utveckling är emellertid enligt min mening inte riktigt.

Jag skulle gärna vilja säga att det bör vara på tiden att pröva om inte de äldre studerande, främst då vuxenstuderande, borde överföras till studiemedelssystemet. Man vinner några mycket önskvärda resultat av en sådan åtgärd. För det första blir det absolut ekonomisk likställighet mellan den vuxne som studerar på gymnasienivå och den som bedriver högskolestudier. Ofta kan dessa studerande vara lika gamla, och det är omöjligt att förklara varför de skall behandlas olika. För det andra finns i studiemedelssystemet inbyggd en trygghetsregel avseende återbetalningen, en regel som inte alls gäller lån från allmänna studielånefonden. De som allra bäst behöver denna garanti är de äldre studerande som i dag läser på en grundutbildning. För det tredje kommer man bort från den nuvarande ordningen att de skiftande inkomstförhållandena inte leder till någon prövning av det förhöjda studiebidraget. Inom studiemedelssystemet finns en visserligen ganska generös men ändå inkomstprövning, som medför att den som har goda inkomster får försöka klara sina studier utan något statligt studiestöd. För det fjärde, herr talman, anser jag att man administrativt skulle kunna vinna åtskilligt på att få flytta ut den nu betydande och arbetskrävande låneprövningen från centrala studiehjälpsnämnden till studiemedelsnämnderna. Kanske behövs då ytterligare någon nämnd, men den kan i så fall lokaliseras utanför storstaden. Av anförda skäl anser jag att jag kan yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservation 2. I reservation 4 har tagits upp frågan om studiebidrag till de yngre elever som läser per korrespondens inom privatskolor. Till att börja med kan jag konstatera att, som herr Blomquist sade, den framställning som Hermods har gjort — vi kan väl tala i klartext här — ligger hos Kungl. Maj:t för prövning. Den är ute på remiss, och i sinom tid skall det avgörande äga rum som reservanterna i sin framställning begär. Vad gäller då denna framställning? Jo, resultatet av att man ändrade tillämpningsföreskrifterna så att den vuxne som studerar, även per korrespondens, i den takt att det kan anses vara heltidsstudier fick rätt till studiebidrag. Men därav följer inte att man i vuxenutbildningen skall föra in samma rätt för yngre elever. De får finna sig till rätta med att de, i varje fall enligt min uppfattning, som utskottsmajoriteten har följt, måste inordnas under studiehjälpssystemets regler. Det rör sig här, såvitt jag förstår, om hundra elever — det står litet längre fram i den framställning som herr Blomquist citerade. Frågan kommer alltså att bli föremål för ett beslut från Kungl. Maj:ts sida hur än riksdagen beter sig. Jag yrkar därför avslag på reservation 4 i detta sammanhang. Propositionen innehåller vidare en del förslag om administrativa förbättringar vid beviljandet av studiemedel liksom ett uttalande om meritering för rätt till studiemedel i den reformerade studiegången vid de filosofiska fakulte terna. Utskottet har inte haft anledning till någon invändning mot vad statsrådet Moberg anfört i det avseendet. Dessutom har väckts några motioner som inte lett fram till reservationer, och jag skall inte uppehålla mig vid de motionerna. Den föreslagna reformen kostar omkring 1,4 miljarder kronor. Det är pengar som betyder mycket för ungdomens möjligheter till utbildning. Om man ser proposition nr 77 mot bakgrund av riksdagens och regeringens mening att vuxenutbildningen nu i första hand skall prioriteras då det gäller studiesociala stödåtgärder samt även mot bakgrund av den beslutade skattereformen, som indirekt får återverkningar även på detta område, är de 1,4 miljarderna betydelsefulla inte bara för möjligheterna till utbildning. De medverkar också — genom det sätt på vilket de skall användas — till att allt fler av de ungdomar som tidigare inte haft ekonomiska möjligheter att genomgå utbildning nu kan göra det.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

Herr talman! Jag konstaterade i mitt inledningsanförande att en av samhällets allra viktigaste uppgifter var att se till att ekonomiska skäl inte utgjorde hinder för studier efter den obligatoriska skolan. Jag tycker att de synpunkter som herr Lars Larsson här framförde bekräftar just att ekonomiska förhållanden lägger hinder i vägen för många som vill fortsätta att studera. Han påpekade att de statliga bidragen minskade med 10 miljoner kronor och att allt färre elever i gymnasiet har för äldrar med låga inkomster. Han bestyrker på så sätt just det problem vi har tagit upp och angelägenheten av att man får ett bättre stöd för dessa elever. Herr Lars Larsson säger sedan att vi har släppt motionärernas yrkanden om ytterligare pengar, och det är klart att pengar måste till om det skall bli någonting. Men vi har ju här i flera fall begärt snabba åtgärder, åtgärder med förtur, för att vi skall få bättre stöd till dessa elever. Beträffande vår reservation där vi säger att man bör se över bestämmelserna om lån enligt studiehjälpsreglementet framhåller herr Larsson att man inte skall stimulera till finansiering av studierna genom lån. Men hur skall man göra då, herr Larsson, när man inte vill vara med om att ge högre bidrag till studier och inte heller vill vara med om att ge lån? Då kan det inte bli någon annan utväg än att vederbörande får sluta att studera. Det är en av de slutsatser som man drar av herr Larssons anförande. Jag beklagar att utskottet är så ointresserat av denna fråga men hoppas att den ändå faller framåt. Jag yrkar bifall till reservationerna.
Herr talman! Det var mycket intressant att höra herr Lars Larsson utveckla hur han såg på propositionen och dess syfte. Jag tyckte att det var vettiga synpunkter han anförde. Sedan blev jag litet förvånad när han liksom gav sken av att riksdagen här lägger sin näsa i blöt på ett litet onödigt vis. Är det fel att riksdagen ger sin mening till känna i ett ärende? Det finner jag inte vara märkligt, särskilt i en sådan här fråga som vi — om jag rätt tolkar vad herr Larsson sade — torde vara ganska överens om. Herr Larsson tonade ned det hela till att vara mera en teknisk fråga av ganska ringa natur. Jag kan inte tänka mig annat än att herr Larsson och jag är överens om att vi får vara tacksamma för vad korrespondensundervisningen har betytt och betyder för utbildningen här i landet. Det handlar ju ofta om elever, vilka av olika skäl har behov av en utbildning som ligger utanför den allmänna skolutbildningen. Om nu dessa elever visar sig kunna fullfölja sina studier med korrespondensmetoden, bör de rimligen hjälpas och inte få sin studieväg försvårad. Herr Larsson sade själv att det gäller cirka 100 elever. Därav följer att man knappast kan lägga några statsfinansiella aspekter på denna fråga, och det gör inte heller herr Larsson. Det är sannerligen inte stora pengar det handlar om. Detta är väl snarare en rättvisefråga, och jag förstår inte varför man inte redan nu hade kunnat lösa den på så sätt att riksdagen hade hjälpt Kungl. Maj:t att så snabbt som möjligt fatta ett beslut genom att biträda det yrkande som vi reservanter har framfört.
Herr talman! Jag vill helt kort till herr Österdahl säga att det väl lönar sig föga, hoppas jag, att söka få mig eller utskottet att framstå som ointresserade av att unga människor skall få rätt att studera och ekonomiska möjligheter till det. Jag tyckte att det uttalandet var ganska märkligt och jag förmodar att det var litet överilat. Herr Österdahl medger att det behövs pengar för att göra reformer. Jag sade när vi diskuterade pengarna, att reservanterna gått ett steg tillbaka från vad motionärerna föreslagit. I vissa av motionerna finns förslag om anslagshöjningar. Vi har ett ekonomiskt läge, där man får försöka göra avvägningar. Reservanterna och utskottets majoritet har alltså på den punkten kommit till samma slutsats och det är bara bra. Herr Blomquist talade om korrespondensundervisningens betydelse. Det är jag den förste att skriva under, och riksdagen har tagit ett beslut om korrespondensundervisning för vuxna i Norrköping. Denna har byggts ut ganska snabbt under de senaste åren. Jag tror herr Blomquist riktigt uppfattade att jag försökte tona ned detta. Det problem Hermods tar upp i sin framställning till regeringen gäller 100 yngre elever. Skall man vidga detta och göra det generellt kan det naturligtvis komma att omfatta betydligt flera. Man skall inte inom vuxenutbildningen blanda in reglerna för studiestöd inom ungdomsutbildningen. Det är ju det primära i detta sammanhang.

Herr talman! Jag sade inte att utskottet inte var intresserat av att yngre elever fick studera. Jag menade i varje fall, att utskottet inte var intresserat av att förbättra studiehjälpen i den omfattning som är erforderlig. Herr Larsson erkände att studiehjälpen minskade i omfattning. När den är 10 miljoner lägre än tidigare kan man inte lägga hårda ekonomiska synpunkter. Naturligtvis förstår vi att detta kostar pengar, och därför har vi begärt att Kungl. Maj:t skall ta upp frågan, då det givetvis måste planeras in i hela budgeten. Vi har ett stort intresse av att denna fråga klaras av och att det blir bättre regler. Särskilt gäller detta dem som är inackorderade och som skall resa, så att människor från landsbygd och glesbygd kan få delta i utbildning i samma utsträckning som andra. Jag skulle kanske fråga herr Larsson hur det gick med studiehjälpsnämndens förslag att resebidragen skulle öka med 20 kronor. Stöder herr Larsson detta förslag, och är han lika intresserad av det som studiehjälpsnämnden var när den lämnade detta förslag?
Herr talman! På den senare frågan hade herr Österdahl fått svar om han lyssnat på mitt första anförande. Sedan får jag konstatera att herr Österdahl nu säger att utskottet inte var intresserat av att ge de resurser som behövdes för att förbättra studiehjälpen. Men är reservanterna det, herr Österdahl? Icke ett öre vill ni ge mer i år! Era motionärer gick längre. Men vad är det jag har talat om, herr Österdahl? Det är att man skall förbilliga studierna för de yngre eleverna genom att förbättra de inkomstprövade tilläggen. Jag har anvisat vägen. Vad är det herr Österdahl vill? Att möjliggöra studierna genom att öka lånen. Det är precis motsatta vägen!